Fru talman! Jag är förvånad över Kjell-Olof Feldts angrepp på centern och folkpartiet. Jag fann den argumentering som här fördes mera syfta till att skapa motsättningar än till att försöka finna lösningar på problem. Det är något egendomligt med tanke på bakgrunden till dagens debatt, där det har visat sig att det inte finns något parti som har majoritet. Man blir, som jag sadei ett tidigare inlägg, något förvånad över den instabilitet som i dag finns i riksdagen, när man under sittande plenum får förslag som avviker från vad som tidigare officiellt har uttryckts vara en överenskommelse mellan socialdemokraterna och vpk. När sedan finansministern talar om den utsträckta handen måste jag ställa frågan: Kan man verkligen tala om en utsträckt hand, när socialdemokraterna, efter det att centerns budgetalternativ som innebär 21 miljarder i mindre budgetunderskott har avvisats, kommer med ett förslag om nya skatter som man begär att vi skall acceptera? Jag kan inte finna att det är en utsträckt hand eller ett uttryck för någon vilja till samförstånd eller förhandling, utan snarare är det ett diktat. Finansministern sade att det i denna debatt inte har framkommit någonting som markerar att mittenpartierna har tagit avstånd från moderatpolitiken. Om han hade lyssnat på de anföranden som har hållits och studerat de reservationer som finns fogade till betänkandet hade han kunnat konstatera att det finns en klar och markerad skillnad mellan centerns politik och moderaternas. Av de nio reservationer som är fogade till skatteutskottets betänkande är tre gemensamma. De gäller krav som vi tidigare har stått bakom. Till sist några ord om vad jag har sagt tidigare i debatten. Vad jag sade var att det inte nu föreligger något finansieringsförslag som har kunnat få majoritet. Därför har man skjutit frågan till hösten. Enligt min uppfattning får inte det faktum att finansieringsfrågan har skjutits till hösten äventyra skattereformens förverkligande. Det är min personliga uppfattning. Jag tror att det också är mitt partis uppfattning.

Fru talman! Jag finner det värt att stryka under att Lars Tobisson fortsätter att identifiera sin och moderaternas politik med Thatchers och Reagans. Lars Tobisson påstår att de för en lyckad politik, som har stort stöd i opinionsmätningarna. Antagligen vinner mrs Thatcher en jordskredsseger i Storbritannien. Jag måste då fråga: Blir 14 96 arbetslöshet ett mindre socialt problem, om Margret Thatcher vinner valet? Blir den sociala utslagningen, fattigdomen och t.o.m. svälten i USA under Reagans politik bättre, om den stöds av en folkmajoritet? Vi har tidigare upplevt att moderata samlingspartiet är något slags SIFO-parti. Vad man tror är populära åsikter omfattar man gärna. Men försök inte dölja avsikterna med den politik ni för genom att säga att den i andra länder omfattas av en folkmajoritet. Det är mycket möjligt att det går att föra en politik i USA, där man omhuldar 51 26 av befolkningen så att man får de röster man behöver. Det går att köpa röster med skattesänkningar, vilket Reagan gör. Men det ändrar inte politikens konsekvenser för de enskilda människorna. Det gör inte moderata samlingspartiet rumsrenare i längden. Jag tycker att ni nu ganska klart avslöjar var ni står. Lars Tobisson försökte göra gällande att jag egentligen skulle ha förfalskat de positiva tecknen. Han hänger upp sin katastrofteori på en enda månad, mars, som uppvisade en del ofördelaktig statistik. Jag har emellertid hela tiden varit försiktig med att dra slutsatser, men på några områden är det en vändning till det bättre. Vi vet inte hur kraftig och bestående den kommer att bli. Jag har hela tiden varnat för att den kan visa sig vara icke bestående. Vi får inte spela bort de fördelar som vi har vunnit genom devalveringen och andra åtgärder genom att störta oss ut i en ny inflation. Eftersom Lars Tobisson tog upp exporten vill jag säga att den ökade med 11 96 i volym under första kvartalet i år jämfört med första kvartalet i fjol. Det är en anmärkningsvärt snabb uppgång av exporten. Vi skall hoppas att den håller i sig. Nils Åsling sade att han inte är imponerad av moderaternas politik. Nej, det må så vara, men jag tycker att Nils Åsling också borde vara skrämd av moderaternas politik. Upplever inte Nils Åsling cynismen och den oerhörda klasspolitiken i moderata samlingspartiets uppläggning? Stör det inte centern såsom ett gammalt folkrörelseparti med anknytning till de breda lagren i samhället att sitta i förmaket till den moderata politiken? Vore det inte dags att öppna dörren och kliva ut i litet friskare luft i stället för att ständigt bli misstänkt för att vara en del av moderaternas potentiella regeringsunderlag? I varje fall är det så man beskriver det. Nils Åsling säger att det är för tidigt att ropa hej, och jag gör verkligen inte det. Jag anser att om vi kommer över bäcken, har vi större vattendrag längre fram som vi måste ta oss över. Så jag har försökt undvika alla sådana exklamationer. Sedan sade Nils Åsling en sak, som har återkommit i diskussionen om bensinskattehöjningen, att skälet till att centern säger nej till höjd bensinskatt är att bilisterna inte har något substitut för bensin — det går inte att hälla någonting annat i tanken. Men, Nils Åsling, under den tid som ni regerade höjdes bensinskatten med sammanlagt 75 öre och kilometerskatten lika mycket. Ni höjde energiskatterna vid tolv tillfällen. Inte hade väl bilisterna något substitut för bensin på den tiden — i så fall, vilket var det? Då var det ingen tvekan från centerns sida att höja bensinskatten. Jag hörde aldrig någon tala om att frånvaron av gengasaggregat eller någonting annat skulle stå i vägen för en höjd bensinskatt, men nu gör det tydligen det. Jag vill säga till Rolf Wirtén att vi blir naturligtvis inte ense i den här debatten om hur folkpartiets budgetalternativ skall beräknas. Jag kan bara säga att finansdepartementet har räknat mycket noga och ingående på folkpartiets motioner. Det var inte så lätt därför att många av förslagen innehöll moment som så att säga innebär att man blandar äpplen med päron. Efter viss uppstädning har departementet kommit till att folkpartiet vill sänka skatterna med 9,3 miljarder och minska utgifterna med någonting mellan 8,5 och 9,5 miljarder. Det är det närmaste vi kan komma. Effekten på budgetunderskottet, om det är detta man har varit ute efter, är såvitt vi kan bedöma marginell. Men vi skall överlämna beräkningarna till folkpartiet i vanlig ordning, så får ni väl granska dem och se om vi har missförstått er på någon punkt. Rolf Wirtén sade också att det stora felet med vårt handlande var att vi inte fullföljde mittenregeringens politik. Den skulle framför allt ha bestått i att man höll på att minska inflationen. Men er politik skapade också en rasande valutakris som vi hamnade mitt i och som ni satt och tittade på i augusti och september under valrörelsen och visligen teg om att den var på väg. Det var den vi måste ta över, och den framtvingade devalveringen. Det är klart att det fick konsekvenser också för prisutvecklingen. Jag vill svara C.-H. Hermansson att arbetet med promsen fortsätter. Hela den tanken har inte på något sätt begravts, vilket hävdats av partikamrater till herr Hermansson tidigare.

Jag finner det välgörande också ur många andra synpunkter. Det blev faktiskt inte särskilt mycket resonemang om skatterna, med den hållning som intogs från mittenpartihåll, men hade ni velat resonera om skatterna, hade det också kunnat gå att resonera om budgetalternativet i övrigt. Med centerns budgetalternativ är det i hög grad fråga om att flytta ut finansiella transaktioner, framför allt bostadsupplåning, ur budgeten och lägga dem på marknaden. Det påverkar inte den totala offentliga upplåningen utan den blir ungefär lika stor, men vi har i tidigare sammanhang visat oss intresserade av att göra sådana utlyft för att få en budgetredovisning i Sverige som överensstämmer bättre med det internationella systemet. Vi gör inga besparingar med huvuddelen av centerns förslag — fortsätter vi att bygga bostäder, måste vi skaffa fram krediter och pengar till det — men vi kan få en budgetredovisning som är lättare att hantera och också lättare för internationella organisationer och andra att begripa sig på. Jag vill säga en sak till till Rolf Wirtén. Eftersom det här med Ludvig Svenssons gardinfabrik kom upp igen, kan jag upplysa om att det går utomordentligt bra för Ludvig Svensson, så hys inga bekymmer för honom. Han väver och kör på, och gardiner blir det, och de säljs. Slutligen vill jag säga till Björn Molin att jag tycker hans sätt att bemöta mig var litet illavarslande. Jag angrep inte folkpartiet. Om man i dag vill aktualisera en annan finansiering, kan man göra det om man säger att man frångår vad vi tidigare var överens om därför att man tycker det var fel. Men herr Molin försöker uppträda som om vi hela tiden hade lämnat öppet att finansiera skattereformen genom att skära ner utgifter. Det är ganska typiskt att när han skall citera ur skatteutskottets betänkande tar han den första meningen i ett stycke, som säger att ”skattereformen i sin helhet måste finansieras på så sätt att budgetsaldot inte försämras till följd härav”. Men han borde ha fortsatt: ”I principöverenskommelsen från 1981 angavs att detta skulle ske genom en höjning av arbetsgivaravgiften eller genom införande av en vidare produktionsfaktorskatt.” Sådan ser sanningen ut, Björn Molin. Den kanske verkar litet ful och obehaglig i dag, men det var detta vi kom överens om.

Fru talman! Jag har två gånger i debatten i dag ställt frågan till finansministern, om han med hänsyn till de finansiella spänningar som avtecknar sig i framtiden avser att genomföra någon form av tvångssparande eller någon annan konfiskatorisk åtgärd. Jag gjorde det därför att vi hade en interpellationsdebatt för någon tid sedan, där jag avslutningsvis ställde denna fråga men Kjell-Olof Feldt valde att sitta kvar i bänken och inte svara. Detta upprepade uteblivande av ett svar gör mig allvarligt orolig. Det bekräftar min tes, att med den uppläggning man har valt på den ekonomiska politiken, inte minst för kreditpolitiken, och hela den finansiella uppläggningen, kommer man att tvingas in i den situationen. Jag skulle vilja att Kjell-Olof Feldt ägnade något ord åt att skingra mina farhågor på den här punkten. Finansministern inledde sitt anförande med konstaterandet att det varit ett händelserikt år i den ekonomiska politiken. Ja, nog har det hänt en del! Den stora devalveringen har drivit upp inflationen och förstorat statens utlandsskuld. Statens utgifter har höjts med över 40 miljarder, skatterna har höjts med 13 miljarder, och budgetunderskottet har lyfts med 15 miljarder utöver de beslut som fattades här i kammaren för ett år sedan av en borgerlig riksdagsmajoritet. Arbetslösheten är högre än för ett år sedan. Om det är detta man menar med handlingskraft, så ligger det kanske något i en sådan beskrivning, men när det gäller åtgärder för att vrida utvecklingen rätt, att återföra Sverige på vägen till balans och återupptagen tillväxt, då har den nya regeringen präglats av handlingsförlamning. Trots Kjell-Olof Feldts litet aggressiva framtoning här i kammaren, som kanske skall ge intryck av kraftfullhet, är sanningen den att vad regeringen gör på den ekonomiska politikens område är att försöka köpa sig tid medan man inom rörelsen debatterar hur man skall kunna komma fram till en politik som gör att dessa svårigheter kan klaras. Finansministern hindras i princip av sin ideologi, och rent praktiskt av sina kolleger, från att minska budgetunderskottet. Om den nuvarande politiken får fortsätta, är budgetunderskottet över 150 miljarder och statsskulden över en biljard — jag tror det heter så, ett tusen miljarder — vid femårsperiodens slut. Skall detta kunna undvikas, krävs det att 1985 års val ger en borgerlig regering som på allvar inleder arbetet med att sanera statens finanser.

Fru talman! Jag kan försäkra finansministern att han inte behöver vara bekymrad för oss i centern. Vi är inte skrämda av moderaterna. Vi har ju ett så mycket bättre icke-socialistiskt alternativ äh moderaterna. F. ö. tror vi på fri konkurrens även inom politiken, så var inte bekymrad, det här klarar sig nog. Bensinskattehöjningen kan ju ha sina olika motiv. Den kan vara fiskalt betingad, och den kan vara energipolitiskt betingad. Jag ser den här framför allt som energipolitiskt betingad. Dessutom, herr finansminister, glöm inte att vi den här gången i vårt budgetalternativ har besparingar som gör att vi inte behövde ta till bensinskattehöjningen. Dessa besparingar är enligt vår uppfattning motiverade och överlägsna andra förslag ur statsfinansiell synpunkt. F. ö.: Sluta att nonchalera centerns budgetalternativ! Vi har anvisat besparingar på 21 miljarder. Nära hälften av dessa besparingar är av bestående slag och ger betydande handlingsutrymme för vår del. Fru talman! Jag förmodar att detta är mitt sista inlägg i debatten i dag, och jag hoppas att finansministern får en vilsam och bra sommar. Perspektivet är dock dystert, som jag sade inledningsvis. De politiska realiteterna borde stämma den här regeringen till eftertanke. Ni lyckas nu kryssa er igenom kompletteringspropositionen på något sätt, men på ett föga heroiskt sätt. I detta skede skenar budgetunderskottet vidare. Arbetslösheten är oförändrat hög, och regeringen skall i höst också införa kollektiva löntagarfonder, mot en total, kompakt opinion i svenskt näringsliv. Handen på hjärtat, herr finansminister, världskonjunkturen må förefalla ljusare, men regeringens framtidsutsikter ser mot denna bakgrund faktiskt ganska mörka ut. Finansministern behöver säkert all den rekreation som den stundande sommaren kan ge. Beträffande hösten har Arne Gadd talat om önskvärdheten av en islossning. Det kan hända att detta är ett nytt namn på sanningens minut.

Fru talman! Det är bra med något glädjande budskap i denna debatt. Ludvig Svensson lär må bra, säger finansministern. Faktum är att Ludvig Svenssons produktion är baserad på hur bostadsbyggandet utvecklas i Sverige. Alla minnesgoda kommer ju väl ihåg hur socialdemokraterna lovade att en ökning av bostadsproduktionen skulle ske så fort man fick ta över regeringsansvaret. Herr finansminister: Har det blivit en ökning av bostadsbyggandet? Hur är det med sysselsättningen, som såväl Nils Åsling som Lars Tobisson har pekat på? Vi har dess värre större arbetslöshet nu, om man jämför mars-april 1983 med motsvarande månader 1982. Socialdemokraterna har alltså inte hävt arbetslösheten trots de mycket massiva insatser som har gjorts på det arbetsmarknadspolitiska området med ett större antal beredskapsarbeten och ett större antal platser i arbetsmarknadsutbildning än tidigare. Detta är den dystra sanningen, Kjell-Olof Feldt. Jag tror inte att Ludvig Svensson jublar särskilt mycket över finansministerns budskap här i måndags om att det nu skall införas löntagarfonder i Sverige. Därefter några ord om budgetalternativen. Jag är minst sagt förvånad över hur dåligt finansdepartementet tycks räkna nu för tiden. Det var mycket bättre på min tid. Detta redovisas i finansutskottets betänkande på s. 95. Det går bra för Kjell-Olof Feldt att tala om var det är fel i den kalkylen. Då kan vi kanske lättare föra en debatt om detta. Jag framhärdar i att utöver det som centerpartiet har redovisat i sitt alternativ har folkpartiet bruttobesparingar på 13,5 miljarder. Om vi sedan för undan de förbättringar på skattesidan som vi vill åstadkomma blir nettot 10 miljarder. Jag förmodar att finansministern fortfarande är medveten om att vi har föreslagit en sänkning av momsen för det kommande budgetåret. Vi har insett att vi inte kan bedriva en kvartalspolitik, utan vi har accepterat det som den socialdemokratiska majoriteten i riksdagen har beslutat om. Därför har vi också med en momssänking i vårt alternativ. Därmed får vi en 10 miljarder starkare budget, hur än finansministern räknar, och det är en rejäl besparing. Jag kan bara beklaga att finansministern, efter att han fått mitt budskap om att arbeta och spara sig ur krisen, bara har med den mera offensiva delen men inte går in på utgiftssidan. Där har man icke mod eller kraft att göra något.
Fru talman! Finansministern svarade mig att arbetet med promsen fortsätter, och det tycker jag är mycket bra. Men jag vill erinra om att när kravet på en produktionsfaktorsskatt — eller skatt på produktionen, eller hur man vill uttrycka det — ursprungligen restes dels från vpk, dels från Landsorganisationen, så handlade det om att reducera och så småningom helt ta bort den statliga inkomstskatten för vanliga löntagare och ersätta den med någon form av skatt på produktionen. Men i det ursprungliga förslaget ingick däremot inte att det skulle handla om en sänkning av marginalskatterna som skulle betalas med proms. Det är någonting som har kommit till senare genom överenskommelsen mellan de borgerliga mittenpartierna och socialdemokratin. Den förra linjen är vpk fortfarande anhängare av, men den senare linjen, om en sänkning av marginalskatterna, är vi fortfarande motståndare till. Och vi står inte isolerade i den motståndskampen, utan vi har sett en rad uttryck från de fackliga organisationerna, framför allt Landsorganisationen, där man har samma mening. Varför det? Jo, därför att denna skattereform är fördelningspolitiskt orättfärdig. Den ger stora skattesänkningar för de höga inkomsttagarna, och den ger nästan ingenting för dem som har låga löner. När man då skall finansiera denna reform med höjda bensinskatter, höjda oljeskatter och höjda elskatter, som driver upp hyrorna och fördyrar arbetsresorna, blir det ju negativa följder för låglönegrupperna. Därför säger man nu bestämt från LO:s sida, att LO inte kan acceptera att inkomstklyftorna växer ytterligare ett år och ställer kravet att hela skatteomläggningen skall skjutas upp. Många säger också att den skall inställas helt. Jag har fortfarande svårt att förstå varför socialdemokratin inte kunde göra det, när de borgerliga mittenpartierna sprang ifrån hela löftet om finansiering av skatteomläggningen. Då borde ju inte heller socialdemokratin ha varit bunden av den överenskommelse man tidigare träffat. Det hade funnits andra möjligheter att finansiera åtgärder mot arbetslösheten. Jag vill citera en socialdemokratisk tidning, Nya Norrland, som skriver så här: ”Vi hade för vår del hellre sett att vpk:s krav på en beskattning av aktiekommersen införts och att en differentierad bensinskatt seriöst prövats. Det finns starka fördelningspolitiska skäl till att dessa idéer förverkligas.” Fru talman! Vi återkommer med dessa krav.

Fru talman! Det finns en — naturligtvis inte överraskande — tendens i den här debatten, nämligen att de tre partier som varit ansvariga för den ekonomiska politiken och även för politiken i övrigt under de senaste sex åren gör ganska frenetiska försök att nu lasta över skulden för det ekonomiska tills:åndet i landet på den regering som tillträdde för drygt ett halvår sedan. Den metodik man tillämpar är att säga: Hade vi bara fått fortsätta, då hade vi kunnat vända utvecklingen. Detta sade man också i 1979 års valrörelse. Det såg visserligen illa ut, sade man, men fick den borgerliga politiken fortsätta skulle man vända på utvecklingen. Den gången trodde ju väljarna på det. De borgerliga fick majoritet och fick fortsätta i ytterligare tre år. Men problemet blev att man fortsatte på den inlagda katastrofkursen. Man fortsatte på vägen mot katastrof, nu t.o.m. i snabbare takt. Det var naturligtvis detta som avgjorde väljarnas reaktion i fjol. För att nu återkomma till budgetunderskottet känner jag ett behov av att redogöra för varför det gick som det gick med statsbudgeten under innevarande budgetår, nämligen att vi har fått en kraftig ökning av utgifterna jämfört med det budgetförslag som riksdagen fastställde våren 1982. Den presentation av budgeten som mittenregeringen redovisade i fjol våras var — av skäl som inte är så svåra att begripa, med tanke på valet — ganska väl tillrättalagd för att den inte skulle avslöja alltför mycket om sakernas verkliga tillstånd. Budgeten var kraftigt urholkad, och den innehöll en rad underskattningar av de utgifter som staten faktiskt hade framför sig. För det första var kostnaderna för statens upplåning, ränteutgifterna, kraftigt underskattade. Vi fick räkna upp dem med, om jag minns rätt, närmare 5 miljarder. För det andra var en rad vanliga anslag underberäknade. Det är ett sätt som man naturligtvis kan använda, men om man uppträder normalt hederligt inser man också att anslagen kommer att överskridas, och det var vad som hände. För det tredje var anslagen till arbetsmarknadspolitiken beräknade utifrån ett konjunkturellt normalläge, dvs. att vi skulle ha en ganska hygglig sysselsättning i landet. Men det var inget normalläge våren 1982. Det betyder att alla de påslag vi fick göra inte var budgeterade, utan man hade budgeterat för i stort sett en normalkonjunktur och inte för den svåra sysselsättningskris som vi befann oss i. För det fjärde, slutligen, hade man undvikit att ta ställning till och skjutit på en rad stora industriproblem, framför allt inom den statliga företagssektorn. Det handlade om förluster som byggts upp under åtskilliga år och som vi blev tvungna att ta fram och täcka genom ökade anslag. Jag vill påminna om att vi såg hur det förhöll sig redan i början av oktober månad, när vi fick möjlighet att göra de första budgetgenomgångarna i finansdepartementet. I den ekonomisk-politiska proposition som vi lade fram i november månad anmälde jag för riksdagen att de utgiftsberäkningar som hade antagits i maj av de här redovisade skälen inte skulle hålla. Det var alltså en valbudget. Man hade försökt krympa budgetunderskottet genom en rad manipulationer. Det är därför som jag vägrar att ta ansvar för dessa underberäkningar och felräkningar vad det gäller budgeten. Vi har nog med att svara för våra egna synder, för dem vi faktiskt har begått, och vi vill inte svara för det som tillhör andras fögderi. Jag tycker också att man någon gång skulle inse att det inte lönar sig särskilt mycket att lägga skulden för egna gärningar på dem som kom efter för att försöka sopa upp efter de borgerliga regeringarna. Lars Tobisson har frågat mig om regeringen förbereder tvångssparande eller ”någon annan konfiskatorisk åtgärd”. Det var vad jag skulle vilja kalla en inkvisitorisk fråga, för jag vet inte vad Lars Tobisson menar med en konfiskatorisk åtgärd. Om vi höjer skatten på sprit — dvs. om vi tar pengar från dem som dricker sprit — är det konfiskation? Skall jag stå här och säga att inga skatter någonsin skall höjas i framtiden? Är det sådana uttalanden Lars Tobisson vill ha, då får han dem naturligtvis inte. Men om han menar tvångssparande i den mening som folk normalt lägger i det begreppet, dvs. att man tvingar av folk pengar att läggas på hög någonstans för att sedan betalas tillbaka någon gång i framtiden, kan jag säga att något sådant system överväger vi inte. Vi har inga planer på något sådant. Men om Lars Tobisson menar att skatter över huvud taget är konfiskation då får jag tala om att ingen regering kan frånsäga sig möjligheten att genomföra något sådant i framtiden. Däremot tycker jag att det hade varit klädsamt om Lars Tobisson hade gett besked och svarat på mina frågor om arbetslösheten och den sociala utslagningen. Är det så att bara man vinner valet, så kan man motivera 14 96 arbetslöshet? Är det så att detta är ett högt föredöme för moderata samlingspartiet, bara man är säker på att vinna valet? Det hade som sagt varit klädsamt om Lars Tobisson förklarat sig på den punkten. Till Nils Åsling vill jag säga: Ha själv en bra sommar! Hösten blir svår för oss alla — det vet vi. Jag kanske ändå får säga att jämfört med hur jag kände det förra hösten, då jag tillträdde mitt nuvarande ämbete, känns det faktiskt bättre i dag, Nils Åsling. De ganska skrämmande upptäckter som vi gjorde om tillståndet i exempelvis statsbudgeten, som jag redovisade för en stund sedan, gjorde åtskilligt för att göra hösten 1982 ganska dyster för både mig och mina kolleger i den socialdemokratiska regeringen. Men så här i vårsolens glans och efter några förbättringar och några åtgärder som vi har kunnat genomföra känns det bättre. Vi är fyllda av betydande tillförsikt även inför den höst som otvivelaktigt kommer att avlösa också denna sommar. Slutligen till Nils Åsling om centerns budgetalternativ: Jag måste tyvärr säga att det enda substantiella i centerns budgetalternativ är att ni står fast vid att återinföra karensdagar, att sänka arbetslöshetsersättningen osv., dvs. att riva upp våra vallöften. Problemet är bara att ni samtidigt vill sänka momsen. Därmed försvinner de övriga åtgärderna som besparing i budgeten, för ni sänker momsen lika mycket som ni gör besparingar. Detta för mig över till Rolf Wirtén och hans bedrövelse för att finansdepartementets förmåga att räkna så allvarligt har försämrats sedan han fick lämna departementet. Vi tycker att folkpartiets budgetalternativ i och för sig är svårt att beräkna, men det råder inget tvivel om att det inte stämmer med Rolf Wirténs uppgifter. Låt mig ge två exempel. Ni kräver att hyreshusavgiften skall slopas. Men för det tar ni inte upp en enda krona i förlorade inkomster i budgeten. Den totala inkomstförlusten är emellertid 1600 milj.kr. Ni vill, liksom centern, riva upp våra beslut om slopade karensdagar, om arbetslöshetsersättning osv. De minskade utgifterna härför räknar ni er till godo som besparingar, men samtidigt vill ni, liksom centern, sänka momsen med 4,5 miljarder. Det räknar ni inte in i ert budgetalternativ. Jag har läst reservationen, Rolf Wirtén, och det står i utskottets betänkande att skälet till att ni nu inte har något yrkande i fråga om momsen är att era förslag på det sociala området har fallit. Men när ni gör sammanräkningen så räknar ni er till godo besparingarna, men ni tar inte hänsyn till den skattesänkning som ni samtidigt talar om att ni skulle vilja genomföra, eftersom ni får utrymme för en sådan genom dessa besparingar. Jag vidhåller att så snabbt utför har det inte gått med finansdepartementet, att vi inte genomskådar så här enkla tricks. Jag har ju själv varit i opposition i sex år, Rolf Wirtén, så jag vet hur det går till när man åstadkommer behagliga budgetalternativ. Men så här långt gick inte vi i något sammanhang. Vi visste att budgetdepartementet var där och kunde kontrollera oss, titta över axeln och titta i facit.

Fru talman! Häromdagen hade jag nöjet att debattera med finansministern om löntagarfonder. Han gav ett rakt besked — det berömmet har jag givit. Om regeringen får som den vill, har vi fonderna i Sverige den 1 januari 1984. Regeringen har nu bestämt sig för att ta det berömda tredje steget in i den socialistiska samhällsomvandlingen. Ingen kritik, hur sakligt grundad den än varit, har hittills påverkat socialdemokraterna i fondfrågan — annat än när det gällt taktiken förstås. De utlovade överläggningarna med motståndarna blir, såvitt jag förstår, bara formaliteter. Fondmotståndet är i dag starkare än någonsin. Hela det svenska näringslivet protesterar. Försöken att återuppliva Harpsundsandan ter sig nu en aning nattståndna, när offensiven dras i gång för att överföra näringslivet i fackets och politikernas händer. Men socialdemokraterna har makten. Sådana är spelets regler. Ingen kan hindra er att använda den socialistiska majoriteten och tillsammans med kommunisterna, om de nu ställer upp, bygga ett samhälle där den fackliga, politiska och ekonomiska makten växer samman. Tänk — alla de som före valet sade: Socialdemokraterna är så kloka att de aldrig kommer att genomföra fonderna. De får sitta där i dag, för så kloka var socialdemokraterna tyvärr inte. De som däremot är glada över regeringens besked är naturligtvis den fackliga eliten, ombuden på kongresserna och ombudsmännen på expeditio nerna. De är inte så många i förhållande till folket, men de har stor makt, och mer makt får de 1984. Sverige behöver i dag mer än någonsin ett näringsliv som tror på framtiden, företagare som är beredda att satsa, anställda som är beredda att jobba litet extra, människor som tror på sparande i svensk tillverkning. Det är just detta vi behöver för att få Sverige på fötter. Tyvärr motverkas allt detta av varje förslag om kollektiva löntagarfonder. Fonderna löser inte ett enda av de problem som Sverige i dag brottas med — inte ett enda! Löntagarfonderna kommer att höja skatter och avgifter som redan är alltför höga. De kommer — oberoende av hur den slutgiltiga detaljutformningen blir — att koncentrera makten och ägandet ännu mer i ett näringsliv där vi klagar över att ägandet och makten redan är alltför koncentrerade. De kommer att leda till ett sämre utnyttjande av våra resurser, som inte heller i dag utnyttjas tillräckligt rationellt. Vi kommer att få lägre investeringar än vi annars skulle få, och det i en tid då investeringarna borde öka. Vi kommer att få fel investeringar, när vi redan kastat alltför många goda pengar efter dåliga. Men tro inte att ni vunnit slaget — tvärtom. Jag upprepar vad jag sade i måndags — en röst på moderata samlingspartiet är en röst för att dessa fonder kommer att avskaffas. Alla borgerliga partier har nu sagt att med borgerlig majoritet i 1985 års val kommer fonderna att avvecklas. Det var det första vallöftet, sade Kjell-Olof Feldt. Ja, men det var ett vallöfte som inte kostar ett öre men ger framtidshopp för alla dem som annars skulle misströsta. Fru talman! Dagens debatt gäller först och främst regeringens ekonomiska politik, och jag personligen skall hålla mig till det. Hur ser då siffrorna ut efter vårt första riksdagsår med den socialdemokratisk-kommunistiska majoriteten här i kammaren — den utsträckta handens år, om jag får kalla det så? Arbetslösheten är högre i dag än för ett år sedan. Underskottet i bytesbalansen är större än det var när regeringen tillträdde. Budgetunderskottet är 15 miljarder högre och inflationen de senaste sju månaderna högre än förra året. Alla balansbrister har alltså förvärrats sedan vi fick den nya regeringen. Chockdevalveringen har utsatts för skiftande omdömen. När mittenregeringen devalverade med 10 26 sade socialdemokraterna att ekonomiska problem skall mötas med en handfast politik, inte med devalveringar. När det blev dags att möta de ekonomiska problemen med en handfast politik, valde emellertid socialdemokraterna att i stället devalvera med 16 70 och kalla det för en offensiv devalvering. Den ”offensiva devalveringen” ökar nu vår utlandsskuld med 13 miljarder kronor, och då menar jag bara statens utlandsskuld. Vi hörde Nils Åsling nämna en siffra på över 20 miljarder. Den siffran inbegriper hela det svenska folkhushållets skulder — men statens utlandsskuld är 13 miljarder kronor. Det motsvarar nästan ett års bytesbalansunderskott. Devalveringen ökade inflationen — hittills bara med 2,5 procentenheter, men mer kommer. Importpriserna, får vi räkna med, ökar med totalt uppemot 20 96 — 19 eo säger man i dag. Detta resultat är föga offensivt. Devalveringar är aldrig offensiva. Devalvering är något man tvingas göra, därför att man inte själv mäktar med att rätta till obalansen i den egna ekonomin. Jag har försökt att fundera över vad regeringen faktiskt, konkret och handfast har gjort sedan den devalverade. Jag har inte funnit att den gjort något, under denna den utsträckta handens år, som egentligen positivt påverkar den ekonomiska utvecklingen i Sverige. Det har pratats mycket — senast av Kjell-Olof Feldt i ett 45 min. långt och mycket bombastiskt anförande. Det vill jag gärna erkänna. Det har också skrivits mycket som är bra, särskilt i finansdepartementet, men det har inte gjorts något konkret. Sedan chockmedicinen sattes in, i och med devalveringen, har man inte brytt sig om någon eftervård av svensk ekonomi. Därför riskerar devalveringsmedicinen att bli en Döbelnsmedicin. Vad beror nu handlingsförlamningen på? Jag ser två möjliga förklaringar. Den ena är att regeringen inte förstått hur stora svårigheterna är — och det förvånar mig inte, för det är inte så alldeles lätt att inse hur fruktansvärt illa ute Sverige är. Den andra förklaringen är, att regeringen saknar styrkan att göra det man vet måste göras. Jag tror bägge förklaringarna är riktiga. Den del av regeringen som gärna vill slösa, under ledning av Sten Andersson, har inte insett lägets allvar. Andra, däremot, har säkert gjort det — och då menar jag särskilt finansministern själv, Kjell-Olof Feldt. Men kombinationen av ordrikedom och handlingsförlamning beror nog på att regeringen är oenig. De i regeringen som vill spara, och som insett läget, är i otakt med rörelsen — särskilt med rörelsens starkaste och mäktigaste del, nämligen Landsorganisationen. När regeringen är så oenig saknas styrkan att svika alla de vallöften som man måste svika, om man skall få vår sjuka ekonomi att tillfriskna. De ljusglimtar som nu betonas från de socialdemokratiska talartribunerna saknar typiskt nog samband med vad denna regering själv har gjort. Det gäller de första tecknen på en internationell konjunkturuppgång — där ju ljuset kommer från Amerika —, de sjunkande oljepriserna och den i dagarna i Williamsburg dokumenterade viljan hos de stora OECD-länderna att ta itu med sina budgetunderskott — vilka budgetunderskott är oändligt mycket mindre än de svenska, vilket man bör betänka i denna debatt. Det är en ödets ironi att regeringen Palme nu tvingas sätta sitt hopp till vad Margaret Thatchers Storbritannien, Helmut Kohls Västtyskland, Nakasones Japan och Ronald Reagans USA kan åstadkomma. Ja, i brist på egna åtgärder och egna beslut får regeringen Olof Palme luta sig mot — ja, bokstavligt sätta sitt hopp till — dem som Olof Palme omväxlande, men alltid lika älskvärt, brukar kalla ”de alltmer brutala högerkrafterna” eller ”de aggressiva högerkrafterna”. Men inte ens om dessa högerkrafter lyckas dra i gång världskonjunkturen — och då skall alla veta att dessa länder, vilka handlingsfrihet också är begränsad, har gjort uppoffringar som lett till hög arbetslöshet och svåra problem och svåra strukturomställningar, som vinansministern nyss sade, medan vi bara devalverat och, som Lars Tobisson sade, försökt vinna tid — så kommer det inte att bota vår svenska sjuka. Det klarar vi bara av att göra själva. De brister vi har i den svenska ekonomins balans är strukturella och så djupa att det inte räcker med ett lågt kostnadsläge och en konjunkturuppgång för att lösa våra problem —- om man vill lösa dem på sikt och varaktigt. Men regeringen vill — eller förmår — inte ta itu med problemen. I stället förvärras de automatiskt genom gamla beslut, och de förvärras t.o.m. genom en rad nya beslut. Jag har sagt förr — och jag säger det igen — att mittenregeringen lade ut en i stora delar riktig kurs för den ekonomiska politiken. Vi tyckte att det gick något för långsamt, så att vi fortsatte att driva ner mot grynnorna i lä. Men socialdemokraterna har lagt om kursen babord hän och styr rätt ner mot grunden, som närmar sig allt snabbare. I höstas hade Sverige tio års respit innan statens ränteutgifter blev större än statens samlade inkomster. När det är så kan ingen reda upp problemen — när ränteutgifterna är större än inkomsterna. Då kan man inte göra någonting ens om all statlig verksamhet som genom ett trollslag skulle upphöra. Vi hade tio år dit i höstas. Nu är fristen nio år, och ju närmare grynnorna vi kommer, desto mer baksug blir det, och desto svårare blir det att återta den rätta kursen. Herr talman! Statens och kommunernas utgifter ökar med 60 miljarder i år. Bara de statliga skatterna har stigit med nästan 13 miljarder sedan regeringsskiftet. Kjell-Olof Feldt säger att man hade stoppat ökningen. I själva verket var det första man gjorde att trampa gaspedalen i botten för statliga utgifter. Alla vallöften som skulle infrias kostade många miljarder. Man gav AMS fler miljarder än AMS ens hade begärt. Jag gratulerar arbetsmarknadsministern till denna kraftiga åtgärd — för det som kallas kraftigt i Sverige är ju att skriva ut en check på framtiden. De statliga företagen fick också mer pengar än vad någon rimligen hade kunnat föreställa sig. Två kronor av tre som svensken jobbar ihop förvaltas av politikerna. Varannan krona och mer går till skatt. Sedan socialdemokraterna vann valet har bara de statliga skatterna och avgifterna ökat med 3 500 kr. per hushåll. Det kan ju alla familjer betänka som har svårt att få pengarna att räcka till för en semester i sommar. Det är 3 500 kr. per hushåll bara i skatter och avgifter sedan ni tillträdde. Och vi lever på lån. En dag skall framtidens forskare bedöma oss här, bedöma regeringen Palmes ekonomiska politik efter maktövertagandet hösten 1982. De skall göra sin bedömning av den utsträckta handens år. Hur kommer deras dom att låta? Jo, i min tolkning så här ungefär: Den offentliga sektorn var redan för stor när regeringen Palme tillträdde. Genom socialdemokraternas politik växte den snabbt ytterligare. Bidragen till dåliga företag som redan var mycket höga växte till nya rekordsiffror. Skatterna var höga. Regeringen höjde skatterna ännu mer. Budgetunderskottet var alltför stort — farligt stort. Regeringen spädde på det ungefär 16 miljarder på ett halvår. Trots att exportkonjunkturen utvecklades bra, ja, t.o.m. mycket bra, blev underskottet i bytesbalansen stort. Inflationen i Sverige ökade mer än i omvärlden. Det som vanns med hjälp av devalveringen förlorades genom att man var för slapp i sin kontroll av prisökningarna. Energiskatterna höjdes. Och tillsammans med kommunisterna höjde socialdemokraterna arbetsgivaravgiften. Till detta kom ett stort antal ytterligare skattehöjningar. Under månaderna fram till sommaren 1983 höjdes momsen, arbetsgivaravgifterna — i två omgångar —, skatten på elkraft och aktieutdelningar, arvsskatten samt gåvooch förmögenhetsskatten. Rätten till underskottsavdrag urholkades, inflationsskyddet i skatteskalorna begränsades, och hyreshusavgift och videoskatt infördes. Provisorisk vinstskatt infördes, och extra vinstskatt till löntagarfonderna förbereddes. Allt — ja, allt — hade det gemensamt att inflationen drevs upp. Men inte nog med detta: Utgiftsexplosionen och den kraftiga ökningen av budgetunderskottet gav samma resultat — priserna ökade. Och samtidigt som regeringen med hart när varje beslut drev upp inflationen satte den upp ett mål på 4 procents inflation för 1984, dvs. mer än en halvering av inflationen. Var fanns logiken? Hur kunde en sådan politik göra anspråk på trovärdighet? Nej, ekvationen gick inte ihop. Ja, kanske kommer det att låta så, och det är inte så svårt att förstå varför. Det viktigaste av allt för en framgångsrik ekonomisk politik i dagens Sverige saknas nämligen, och det är besparingar — en rejäl bantning av utgifterna i stat och kommun. Den debatt som hittills förts här har varit ganska unik. Det har varit en diskussion mellan finansministern och företrädare för andra partier om hur många fler miljarder de andra partierna har sparat. Finansministern har försökt framställa det som att de inte har sparat särskilt många miljarder, medan centern och folkpartiet har sagt att de visst har sparat många miljarder och har ett mycket bättre utgångsläge. Däremot har finansministern utmålat moderaterna — som verkligen sparar miljarder — som något slags avgrundens mästare. Men alla partier har föreslagit besparingar, och regeringen, som har ansvaret för det viktigaste i den svenska ekonomin, nämligen att hålla budgetunderskottet under kontroll, värjer sig och gör ingenting — mer än talar. Men det gör man å andra sidan desto bättre; det kan jag inte förneka. Nu krävs det en ordentlig bantning av utgifterna i stat och kommun, eftersom så gott som varje enskilt problem i Sveriges ekonomi beror på att den här socialdemokratiska regeringen, liksom alla andra socialdemokratiska regeringar, väljer att höja skatterna i stället för att spara. Jag kan förstå att efter den valrörelse som partiet, och inte minst dess ordförande, bedrev saknar man i dag politiskt utrymme för att göra det som måste göras. Regeringen är bunden att fortsätta som förr, till skada för Sverige, herr talman, men kanske på kort sikt till gagn för socialdemokraternas ställning i opinionsundersökningar — men det leder till föga hopp på sikt. Det gångna riksdagsåret — den utsträckta handens år — har inte varit något bra år för Sverige. Att regeringen inte handlat kommer att ge oss problem framöver. Det blir en dyr tempoförlust. Det är inte så att regeringen bara visat brist på handlingskraft — det vore fel att säga — men när den handlingskraften funnits har den ofta varit till skada, inte minst för det näringsliv som vi hoppas skall kunna arbeta och sälja oss ur krisen. Man har fattat en rad beslut som försvårar för svenska företag att konkurrera utomlands. Det gäller självfallet alla skattehöjningar jag nämnde tidigare. Det gäller industribidragen till företag som inte går bra och som också ökar drastiskt. Det gäller vägran att diskutera en enda del i den dyrbara arbetsmarknadspolitiken, den ökade byråkratiseringen, regleringen av bostadsmarknaden. Och nu förbereds också förslag om löntagarfonder. Etableringskontroller föreslås på område efter område. På andra fält där behovet av handlingskraft verkligen finns, exempelvis när det gäller energipolitiken, händer däremot ingenting med undantag för att man tillsatt en utredning, och patentmedicinen naturligtvis: höjda skatter. Tyvärr tvingas jag sammanfatta och säga: Regeringen saknar förmåga eller vilja att göra någonting åt det växande budgetunderskottet. Regeringen orkar inte, eller vill helt enkelt inte, spara. Regeringen fördjupar de redan befintliga problemen för näringslivet. Men vad regeringen förmår är att tillsammans med kommunisterna höja skattetrycket ytterligare. Det är, herr talman, hård kritik som vi moderater tvingas rikta mot regeringens fögderi under den utsträckta handens år. Men vi inte bara kritiserar, utan vi erbjuder också ett alternativ. Det har sagts förr, och jag kan säga det igen, att denna socialdemokratiska regering har en tillgång som få regeringar har haft, nämligen en opposition som är beredd att medverka till obehagliga och impopulära beslut att spara i statens utgifter. Och vårt parti står för kraftfulla besparingar och därmed för en sund finanspolitik. Medan socialdemokraterna, när de var i opposition, förde en kraftig överbudspolitik och lovade mer skattepengar till hart när varje tänkbart ändamål, gör vi tvärtom: Vi föreslår lägre utgifter. Vi vet att Sverige inte har råd. Vi vet att politikerna måste börja rätta mun efter matsäcken. Från oss behöver regeringen inte befara några överbud. Vi säger också nej till fortsatta skattehöjningar. Det gör vi av många skäl. Ett — ett enda — av de skälen borde få socialdemokraterna att lyssna: Att låta bli att höja skatterna är det enda sättet att ens ha någon chans att nå socialdemokraternas eget inflationsmål på 4 96 nästa år. Vi moderater har lagt fram en rad förslag för att stärka företagen och deras effektivitet. Vi har inte väjt för det som är kortsiktigt impopulärt. Vi har varit beredda att ge regeringen vårt stöd för en sund sanering av Sveriges ekonomi, men regeringen har i stället valt att söka stöd hos kommunisterna. Lika hårt som vi kritiserar regeringen, lika hårt står vi fast vid vårt kärva alternativ för att bota den svenska sjukan. Det är besparingar på över 20 miljarder kronor. Jag har sagt det förr, och det förtjänar att sägas i dag också, att det inte är säkert att vi på varenda punkt funnit de bästa tänkbara av alla besparingar, men vi har även här varit beredda att diskutera därför att vi anser att landets läge kräver det, och vi har i alla fall föreslagit och tagit fram besparingar på över 20 miljarder. Vi vill ockå ha en rejäl och varaktig marginalskattereform enligt de riktlinjer som de tre borgerliga partierna var överens om den där februarikvällen 1981. Vi vill ha stopp för högre utgifter i stat och kommun, ett kommunalt skattestopp och rader av reformer, i bostadspolitiken, arbetsmarknadspolitiken och kreditpolitiken — allt för att stärka marknadsekonomin, som i dag har svårt att skapa och få utrymme. På område efter område inom stat och kommun vill vi moderater försöka höja effektiviteten genom ökad konkurrens och avgiftsfinansiering. Vi vill bryta ned de offentliga monopolen. Då får det svenska näringslivet nya marknader, och nya jobb kan erbjudas. Nya idéer växer fram, chansen till export ökar och tusen och åter tusen människor kommer att känna stimulans och utmaning. Vi vill röja undan i byråkratin och ta bort snåriga regler. Vi vill öka valfriheten för individen och valfriheten för familjen. Vi vill ge utrymme för människor att skapa och ta ansvar. Allt detta är till gagn för människan men också för Sveriges ekonomi. Vi är fullt medvetna om att vårt program för ekonomisk balans innebär uppoffringar. Det har vi inte stuckit under stol med. Sveriges ekonomi tillåter oss tyvärr inte att satsa på allt det som vi skulle vilja göra. Vi sparar inte för glädjen att spara eller för att bli utskällda av andra partier för att vi gör det. Vi gör det helt enkelt därför att vi politiker inte kan fördela allt som vi skulle vilja fördela. Först måste vi skapa, så att det också finns något att fördela. Men nu lånar vi, herr talman. Varje dag, varje timme och varje minut lånar vi av våra barn och våra barnbarn för att betala det som vår generation inte är beredd att avstå från. Och dessa lån skall en gång betalas tillbaka av dem som då jobbar för sin och sina familjers försörjning. Att tala om solidaritet med de svaga och samtidigt låna pengar för att kunna subventionera avgifterna till facket, bidragen till organisationer av allehanda slag och hålla oss med byråkrater som sänder ut bannbullor till barnbiblioteken, är inte trovärdigt. Det vi lånar i dag, herr talman, går ut över våra barns och barnbarns möjligheter att ta hand om sina generationers svaga. Vi moderater gör oss inga illusioner. Vi räknar med att få fortsätta att ta emot glåpord från socialdemokraterna, som anser sig ha monopol också på omsorgen om de små i samhället. Men vi tar gärna den debatten, därför att vi vet att den bästa garantin för ett tryggt samhälle är frihet och ekonomisk styrka. Det är Sveriges framtid det gäller, inte bara Sverige i dag. Och det är bara vår politik som kan erbjuda frihet för Sverige i framtiden.

Herr talman! Både internationellt och i Sverige inger ekonomin nu vissa förhoppningar. Det är sant som sagts tidigare i dag att många exportföretag får ökade order. För ekonomin som helhet finns det dock ännu inte några egentliga belägg för att verkliga förbättringar har inträtt. Handeln med utlandet gav under januari-april ett obetydligt större överskott än under motsvarande tid i fjol. Hemmamarknaden är svag, något som bl.a. drabbar handeln. Inflationen är hög. Arbetslösheten ligger också på en högre nivå än för ett år sedan. Den ökade optimism som man i dag kan spåra både inom näringslivet och på andra håll bygger alltså i all huvudsak på förhoppningar — inte på redan uppnådda verkliga förbättringar. Situationen är med andra ord ”skör” för att använda samma uttryck som P.G. Gyllenhammar använde på Volvos bolagsstämma. Ingenting kan tas för givet beträffande fortsättningen. Både internationella och inhemska faktorer kan lätt störa utvecklingen. De grundläggande problemen i svensk ekonomi måste tas med samma allvar som tidigare. Internationellt utgör bl.a. betalningssvårigheterna för ett antal tidigare expansiva länder fortfarande ett hot. Jag tänker på länder som Brasilien, Mexico och en rad olika oljeländer. Situationen för dessa länder kan bli direkt akut, om det kommer ytterligare prissänkningar på olja. Sådana skulle annars naturligtvis vara mycket välkomna för Sveriges del. Många länder fortsätter att omge sig med olika handelshinder. Hög ränta och stora budgetunderskott på många håll i världen håller fortfarande tillbaka investeringarna. Toppmötet i Williamsburg tycks inte komma att leda till någon omläggning av politiken i de stora länderna i mera expansiv riktning. Det verkar även i fortsättningen komma att saknas ett riktigt starkt ”lok” med förmåga att dra i gång en verklig internationell konjunkturuppgång. För svenskt vidkommande kombineras dessa osäkra internationella utsikter med många olösta inhemska problem. Trodde regeringen på en internationell konjunkturuppgång, skulle den ha alldeles särskilda skäl att nu, omedelbart och på allvar ta itu med strukturfrågorna inom industrin, med arbetslösheten och med budgetunderskottet. Men det har vi under det här riksdagsåret sett mycket litet av. När det gäller inflationen och kostnadsutvecklingen kan man konstatera, att löneavtalen i år har hamnat på en låg nivå. Men de svenska avtalen framstår ändå som höga i jämförelse med avtalen i våra viktigaste konkurrentländer. Det har Sverige inte råd med i ytterligare en förhandlingsomgång, om Sverige skall kunna behålla den kostnadsfördel som har uppnåtts genom devalveringarna. Därför är det oroande att det redan har kommit till ett ställningskrig mellan organisationerna på arbetsmarknaden. Tyvärr, herr talman, bidrar regeringen i mycket hög grad till osäkerheten genom sina många turer i skattefrågorna. Ett av huvudsyftena med skattereformen var att ge arbetsmarknadens parter fasta förutsättningar för sitt förhandlingsarbete tre år fram i tiden. Det rubbades i höstas när regeringen förleddes att ändra skatteskalor och inte kompensera för inflationen på det sätt som tidigare var förutsatt. Därefter har regeringen skapat osäkerhet om finansieringen genom att koppla den särskilda finansieringen av skattereformen till andra skattehöjningar. Det krävs därför att regeringen nu ger besked om den verkligen vill genomföra reformen som tänkt för 1984 och 1985. Vi i centern står fast vid de skatteskalor som riksdagen har fastställt för 1984 och 1985. Vi har anvisat finansiering för 1983 och 1984, och vi är beredda att göra det även för 1985. Helt klart är att det blir näst intill ogörligt att uppnå det inflationsmål på 4 70 för 1984 som regeringen har satt upp i sin kompletteringsproposition. Finansministern har ju själv i intervjuer bl.a. börjat tala om att det när det gäller priserna kan uppstå ”överhäng” från 1983 till 1984, dvs. prisstegringar som först troddes komma 1983 kommer kanske i stället under 1984. Det verkar inte heller komma mer hjälp genom ytterligare internationella räntesänkningar. Men framför allt är prisoch kostnadsproblemen förbundna med vårt eget mycket stora budgetunderskott. Trots att skiftet från en icke-socialistisk till en socialdemokratisk regering som väntat kom att leda till rekordmånga skattehöjningar, fortsätter budgetunderskottet att öka. För att klara statens eget lånebehov tvingas staten hålla obligationsräntor, som gör det mer lönsamt att placera pengar i statspapper än att placera dem i produktionen. Det hjälper därvidlag inte, att lönsamheten i näringslivet har ökat. Men, herr talman, de dystraste framtidsutsikterna gäller ändå sysselsättningen. Trots omfattande AMS-insatser fortsätter arbetslösheten att öka. Det gäller inte minst ungdomsarbetslösheten. För ett år sedan anklagade den dåvarande oppositionen den regering som jagledde för att medvetet driva fram arbetslöshet. Vad skall man då säga om dagens situation med 10 000 fler arbetslösa totalt och 3 000 fler arbetslösa ungdomar än vid motsvarande tid i fjol? Ja, jag anklagar inte den socialdemokratiska regeringen för att medvetet driva fram arbetslöshet. Det vore en lika hutlös beskyllning som den som ni socialdemokrater riktade mot mittenregeringen. Den typen av argumentation får ni verkligen behålla för er själva. Jag är också beredd att säga att arbetslösheten i Sverige också nu, liksom tidigare, ligger på en för internationella förhållanden låg nivå. Men, herr talman, jag anklagar socialdemokraterna för att ha ställt ut löften som det inte fanns en chans att hålla. Jag anklagar dem också för att inte försöka hitta fler fasta jobb. Det går inte att i en situation som dagens ensidigt lita till arbetsmarknadsstyrelsen. Devalveringen utgör inte heller den mirakelmedicin som regeringen vill göra gällande. När arbetslöshetstalen har skjutit i höjden har regeringen alltså reagerat genom att skriva ut nya miljarder till AMS, ibland mera än vad AMS själv har begärt. Men föga har gjorts för att få fram fler nya och varaktiga jobb. Arbetslösheten har helt och hållet blivit en uppgift för arbetsmarknadsministern — inte för industriministern eller för regeringen som helhet. Statsministern och vice statsministern tycks under det år som har gått ha haft tid för både det ena och det andra, men sysselsättningen, människornas grundläggande trygghet, verkar de då inte ha haft tid för. De näringspolitiska insatserna har fått stå tillbaka på praktiskt taget alla områden. Det gäller insatserna för de mindre företagen lika regionalpolitiken. Det gäller näringspolitiken i vidare bemärkelse som transportoch trafikfrågorna. Man behöver inte bo särskilt ensligt eller avskilt i vårt land för att som jordbrukare eller företagare — det gäller också den som pendlar till sitt arbete på en närbelägen ort — nu kunna konstatera hur den socialdemokratiska politiken försämrar transportmöjligheterna. Först drev regeringen — därvid med god hjälp av moderaterna — igenom en kraftig reducering av anslagen till sådana småvägar som inte sköts av statens eget vägverk utan av vägföreningar och enskilda. Sedan kom järnvägsbeslutet, som av allt att döma kommer att medföra den mest omfattande järnvägsdöden i Sverige någonsin. Och när det blir diskussion om dessa frågor spär man på med att beskylla centern för stingslighet när vi säger bestämt nej till höjd bensinskatt. Herr talman och ärade kammarledamöter! Just detta senaste säger mycket om läget inom socialdemokratin just nu. Regeringens samtliga ledamöter borde vid något tillfälle försöka fundera igenom vad socialdemokraternas skattehöjarpolitik, lusten att styra och ställa med allt —t.ex. att in i minsta detalj reglera vad en skogsägare får göra och inte göra — betyder för de enskilda människorna, för arbetsoch inkomstmöjligheterna men också för utvecklingen och möjligheterna att öka sysselsättningstillfällena i hela regioner. Denna misstro mot människornas egen förmåga, denna okänslighet för människornas vardagsproblem och denna oförmåga att se vad som leder till svenskt välstånd kommer också till uttryck i löntagarfondsfrågan. Ansatserna till ett internationellt uppsving ger oss nu de bästa chanserna på länge att få bättre snurr på hjulen och att öka sysselsättningen. Då meddelar regeringen att den är beredd att införa kollektiva löntagarfonder, trots den förlamande hand som det kommer att lägga på investeringarna och på viljan att ta nya tag. Detta regeringens besked tidigare i veckan måste uppfattas som en signal till strid med alla dem som tror på det enskilda initiativet och själva vill vara med om att göra en insats för att lösa Sveriges ekonomiska problem och föra landet ut ur krisen. Men det måste också uppfattas som en politisk stridssignal. Det innebär ju att socialdemokraterna förklarat sig beredda att ta kommunisterna till hjälp och mot resten av riksdagen genomtrumfa ett nytt ekonomiskt system, byggt på centralstyrning, byggt på inställningen att överheten alltid vet bäst. Nu säger man att innan beslutet körs igenom skall man ha förhandlingar med de icke-socialistiska partierna och med näringslivets organisationer. Men reellt kan det ju i denna fråga inte finnas några andra att förhandla med för regeringen än vänsterpartiet kommunisterna. Centern sätter sig inte ner och förhandlar om införande av socialism. Centern är ett decentralistiskt parti. Vi står för raka motsatsen till de kollektiva löntagarfondernas samhälle. Vi arbetar för ett decentraliserat samhälle där människor i samverkan på eget ansvar och utifrån vars och ens förutsättningar och intressen bygger framtiden. Därför ger vi också det klara beskedet, att ett beslut om kollektiva löntagarfonder under den här valperioden inte innebär att frågan är avgjord. Finns det förutsättningar för det, är vi beredda att efter 1985 riva upp ett sådant beslut. Herr talman! Det som kanske mest har kännetecknat det gångna riksdagsåret är att den statliga utgiftsexpansionen på nytt har skjutit fart. Den nya regeringen hade knappt hunnit sätta sig till rätta, innan den strök tjocka streck över tidigare sparpaket och kom med det ena utgiftskrävande förslaget efter det andra. Det gällde då inte bara de fyra vallöften som socialdemokraterna sade sig ha ställt ut i valrörelsen. Det gällde också nya hyresrabatter, höjda matsubventioner, mer pengar till AMS m.m. Industristödet slukade stora pengar, trots att man sade att den s.k. akutmottagningen på industridepartementet hade stängts. Det gällde också reformer som skattesubventioneringen av fackföreningsavgifterna, en åtgärd som slår på budgetens inkomstsida. Allt som allt har dessa mycket kostnadskrävande utgiftsbeslut på ett enda riksdagsår drivit upp statens utgifter med 42 miljarder kronor. Motsvarande summa året innan var 22 miljarder. Räknar man också in effekter på inkomstsidan, kommer man fram till att regeringen och den nya riksdagsmajoriteten under ett enda riksdagsår satt sprätt på uppåt 45 nya budgetmiljarder. Någon sparsamhet, någon hushållning med skattebetalarnas pengar har det verkligen inte varit fråga om. Därför har det det här året också blivit en desperat socialdemokratisk jakt på nya skatter. Efter trubblet med momshöjningen, som man fick igenom med hjälp av kommunisterna efter förhandlingar här i kammaren, har de nya skatterna och höjningarna av många gamla kommit slag i slag: höjd förmögenhetsskatt, höjda arbetsgivaravgifter, en ny videoskatt, ny skatt på äldre kraftverk, höjd tobaksskatt, ny utdelningsskatt och en ny försurningsavgift. Nu är det dags för en ytterligare höjning av arbetsgivaravgifterna och höjda energiskatter. I förlängningen har det varslats om båtskatt och ännu en fastighetsavgift ovanpå den nuvarande villabeskattningen. Trots allt det här räcker inte pengarna. Budgetunderskottet ökar med 15 miljarder kronor för nu löpande budgetår, men också för det kommande. Det säger sig självt att Sveriges ekonomiska problem bara kan förvärras av en så släpphänt budgetpolitik som regeringen har bedrivit det här året. Det är också för magstarkt för att ha någon trovärdighet, när socialdemokrater i dessa dagar försöker vältra över ansvar på centern och andra oppositionspartier för att underskottet i statens affärer växer och för att det inte kommer in tillräckligt med skatteinkomster. Vi har från centerns sida aldrig tvekat att ta ansvar för de ökade budgetutgifter som vi anser nödvändiga och som vi röstar för här i riksdagen. Det senaste exemplet på det är pengar till ett förstärkt ubåtsförsvar. På samma sätt har vi hela tiden ställt upp för att skatteomläggningen skall finansieras — det finns i dagens läge inte utrymme att bevilja skattesänkningar till priset av ett ökat budgetgap. Däremot kan centern i dag, lika lite som i gången tid, ta ansvar för en ansvarslös socialdemokratisk utgiftspolitik. Centern lade i januari månad fram ett budgetalternativ för det budgetår som börjar den 1 juli. Om det antagits av riksdagen, skulle det medfört ett 21 miljarder lägre underskott i statsbudgeten. Precis som regeringen räknar jag då in vissa engångseffekter. Denna centerns januaribudget står vi givetvis fortfarande för. Den omfattar både sparåtgärder och vissa inkomstförstärkningar för att långsiktigt och målmedvetet få rätsida på statens affärer. Den rymmer aktiva insatser mot arbetslösheten. Sparförslagen i vår budget har emellertid nu den socialistiska majoriteten här i riksdagen röstat ner. I det läget tycker socialdemokraterna att vi i centern skall ställa upp för deras skattehöjarförslag, när de använt hela perioden till att rösta ned förslag som skulle förstärkt budgeten från vår sida. Men det kan givetvis inget parti göra som vill ta ansvar. Socialdemokraterna har helt och hållet sig själva att skylla, att de har försatt sig i en näst intill ohållbar budgetsituation. Utgifterna har fått löpa i väg, sparinsatserna har varit minimala och möjligheterna att höja skatterna har ansträngts till det yttersta. Redan genomförda och kommande skattehöjningar överstiger både vad enskilda familjer orkar bära och vad samhällsekonomin tål. För det är givetvis ingen bra medicin för sysselsättningen att direkt behöva betala AMS-insatser och liknande med nya skatter på arbetskraften. Vi kan självfallet inte ställa upp på en sådan politik. Inför höstens budgetarbete står finansminister Feldt i den föga avundsvärda situationen att behöva hitta besparingar i storleksordningen 25-30 miljarder kronor bara för att återställa det budgetläge som rådde när socialdemokraterna fick regeringsansvaret. Skall underskottet kunna pressas ner, behövs det ytterligare besparingar eller ytterligare skattehöjningar. När den socialdemokratiska majoriteten här i riksdagen nu har avvisat centerns besparingsförslag gäller det alltså för finansministern att hitta bättre sparförslag än de vi har lagt fram. Jag önskar verkligen Kjell-Olof Feldt all möjlig framgång i detta arbete. Det enda klara hittills tycks vara att pensionärerna nästa år kommer att få vidkännas ett devalveringsavdrag på storleksordningen 1000 — 3 000. Regeringen använder falsk varubeteckning när den fortsätter att gå ut och säga att pensionerna kommer att vara fullt värdesäkrade 1984. Då har man bortsett från devalveringen. Men för den enskilde känns prishöjningarna som följer med devalveringen på precis samma sätt som andra prishöjningar. Det är därför jag gör påståendet om falsk varubeteckning. Skall regeringen dessutom uppfylla Olof Palmes nya löften om reallöne höjningar 1984 för de flesta löntagargrupper, kan man redan nu utnämna pensionärerna till de stora förlorarna när man skall fördela 1984 års ekonomiska kaka. Det gäller då i första hand pensionärer och handikappade med riktigt låga pensioner, som den socialdemokratiska regeringen inte har gett de extra tillägg i botten som de tidigare har fått. Över huvud taget blir fördelningsfrågorna under dessa betingelser mycket svåra att lösa. Samtidigt är fördelningsfrågorna i en sådan här ekonomisk politisk situation viktigare än någon gång tidigare. Det skulle behövas betydande insatser för barnfamiljerna, som fått vidkännas en successivt sänkt standard i samband med senare års mycket långsamma inkomstutveckling. Men de pengarna har socialdemokraterna i stor utsträckning redan använt till annat. Riksdagsåret har också i övrigt präglats mycket av att den nya socialdemokratiska regeringen antingen handlat direkt i strid med givna vallöften eller inte förmått uppfylla vad man lovade. Det har med andra ord blivit något av de svikna löftenas och de svikna förväntningarnas riksdag. Löftena om reallönehöjningar bara socialdemokraterna kom till makten resulterade i att svenska löntagare under 1983 får uppleva den kraftigaste reallönesänkningen under efterkrigstiden. Löftena till pensionärerna om värdesäkring har inte infriats. Löftena till barnfamiljerna har som sagt inte blivit infriade. Löftena i valrörelsen om att socialdemokraterna skulle driva en starkt antiinflationistisk politik — det var ju ett huvudinslag i det s.k. krisprogrammetresulterade i att den nya regeringen i stället utlöste en kraftig höjning av inflationen. Löftena om sänkt arbetslöshet har följts av ökad arbetslöshet, inte minst bland de unga. Löftena till kommunerna om ökade bidrag och möjligheter att expandera med 2 Io om året har följts av en kraftigare övervältring av ekonomiska bördor på kommunerna än någonsin tidigare. Löftena om att bygga mer och se till att det blev avsättning för byggmaterial, möbler och gardiner har resulterat i att byggandet har fortsatt att sjunka. Löftena om en fast utstakad energipolitik har resulterat i att vi i dag befinner oss i större osäkerhet om energipolitikens inriktning än någon gång tidigare efter folkomröstningen 1980. Herr talman! I de fall dessa kovändningar i sak har inneburit en socialdemokratisk tillnyktring finns det naturligtvis ingen anledning av förebrå regeringen. Men det förhållandet att socialdemokraterna på så många punkter har handlat precis stick i stäv med vad de sade i opposition och vad de sade i valrörelsen skadar i grunden hela det politiska systemet. När det gäller framtiden kan man konstatera att inflationsmålet inte kommer att hålla, att arbetslösheten kan komma att öka ytterligare, att den höga räntan fortsätter att fungera som bromskloss för industriinvesteringar na och att den offentliga sektorns finanser är på väg att ytterligare försämras. Uppsvinget utomlands ger oss en bra chans att öka produktionen. Men då gäller det att verkligen ta den till vara. Sveriges ekonomiska problem kan bara bemästras genom att vi mödosamt bygger upp resurser för framtiden. Det kräver fortsatta uppoffringar, det kräver att vi både sparar och arbetar oss ur krisen. Politiskt har tiden efter valet kännetecknats av en mycket självmedveten och maktmedveten socialdemokrati. Regeringen har lagt fram sina förslag i riksdagen med utgångspunkten att andra partier skulle dansa efter socialdemokraternas pipa. Följaktligen har regeringen gång efter annan blivit påmind om att den inte har egen majoritet i riksdagen. Både statsministern själv och andra socialdemokrater har talat mycket om samarbete. Men i den praktiska politiken har det minst av allt funnits någon socialdemokratisk vilja att samarbeta. Den stora skattereform som socialdemokraterna, centern och folkpartiet var överens om för ett år sedan höll inte efter påtryckningar från LO. Det ledde till att regeringen inte bara skar av politiska band utan också i avtalshänseende satte sig mellan två stolar. Statsministerns invit till samarbete i den allmänpolitiska debatten serverades med armbågen, och i hans sista replik, när andra inte hade talerätt. Det blir allt tydligare att den inviten aldrig var allvarligt menad. Det samarbete om skogspolitiken som bl.a. den socialdemokratiske partisekreteraren i en artikel sade sig vilja ha visade sig snart bli en strävan till konfrontation. När socialdemokraterna inbjöd bl.a. centern till att vara med om att höja energiskatterna, så var det i verkligheten aldrig fråga om förhandlingar. Så kommer då i riksdagssessionens slutskede meddelandet att regeringen före jul tänker lägga fram förslag om införande av kollektiva löntagarfonder men att man dessförinnan vill ha förhandlingar med de icke-socialistiska partierna. Det finns anledning att ställa frågan: Vad har detta gyckel under hela våren tjänat till, Olof Palme? Självfallet har det inte tjänat något samarbete. Jag tror att det är en korrekt beskrivning att säga att socialdemokratin i dag står mer politiskt isolerad än vad den hade behövt göra. Den får i enskilda frågor också dra konsekvenserna av att den inte har majoritet i riksdagen — fram till dess att den är beredd att betrakta riksdagens övriga partier som förhandlingsparter. Vad värre är: Genom regeringens manövrer står nationen i dag mer splittrad ekonomiskt och politiskt än den har gjort på decennier. För detta får regeringen och socialdemokraterna ta sitt fulla ansvar. Herr talman! Innan jag lämnar talarstolen kan jag inte underlåta att konstatera att den strävan till konfrontation som vi har märkt på många områden under den senaste tiden har utsträckts t.o.m. till det utrikespolitiska området. Märkligt nog kommer denna våldsamma upptrappning — beskyllningar och motbeskyllningar haglar — efter att ubåtskommissionen först varit enhällig i sitt arbete och att regering och opposition också varit helt samstämmiga i bedömningen av kommissionens rapport liksom när det gäller den skarpa protestnoten till Sovjet. För egen del vill jag instämma i vad Karin Söder gett uttryck åt. Det var olämpligt och felaktigt av en ledamot av ubåtskommissionen att ett par dagar efter det att Sverige lämnat skarpast möjliga protestnot till den ena supermakten träffa företrädare för den andra supermaktens underrättelsetjänst. Men, och det är min bestämda mening, kritiken skulle ha begränsats till just detta. Och formen för denna kritik hade kunnat vara bättre vald. Framför allt borde regeringen inte genom ett särskilt — och förmodligen exempellöst — beslut ha utfärdat sin bannbulla. Vad vi tillsammans har fått bevittna i denna fråga är, enligt min mening, ganska skrämmande. För landets skull finner jag det helt nödvändigt att både socialdemokrater och moderater tar sig själva i kragen, blåser av onödiga trätor och i stället tar vara på vad som förenar.

Denna enighet har haft ett stort värde i sig och har så också i framtiden. Därför är min uppmaning till de båda partiledarna: Se till att få ett snabbt slut på det käbbel som vi serveras praktiskt taget varje dag! Låt Sveriges bästa gå före både partiprestige och personlig prestige!

Herr talman! Socialdemokraterna hade stora ambitioner när de kom tillbaka till kanslihuset efter sex år i opposition. I två valrörelser hade de på punkt efter punkt utdömt de icke-socialistiska regeringarnas politik. Den var, som Olof Palme sade när riksdagen tog sommarlov förra året, alltigenom dålig för ekonomin och orättvis för människorna. Sedan kom den långa, heta sommaren, ytterligare upphettad av en lång parad löften från socialdemokratiskt håll om bättre tider. Förändringarna skulle komma praktiskt taget omedelbart. Att den internationella konjunkturen spelar roll för sysselsättning, tillväxt och prisutveckling också i Sverige var något man erkände i förbigående, när man pressades till det. Socialdemokratisk regeringspolitik skulle alldeles oavsett världskonjunkturer sätta stopp både för reallönesänkningar och för besparingspolitik. Dessutom skulle denna undergörande politik leda till att budgetunderskottet sjönk. I dag är det, herr talman, just denna löftesrika regeringspolitik som skall granskas. Låt mig sammanfatta min kritik med ett lätt tillrättalagt, vad gäller tidrymden, citat av vad Olof Palme sade i denna debatt för ett år sedan: Det har varit ett dåligt år för Sverige. Det är de allra flesta överens om. För väldigt många har det varit ett mycket dåligt år. Det har också, herr talman, dess värre varit ett dåligt år för den politiska moralen. Det har varit ett år då reallönerna i stället för att ligga stilla eller stiga har pressats ned hårdare och brutalare än någonsin i modern tid. Attackerna mot människornas arbetsinkomster har varit en medveten och uttalad avsikt med den socialdemokratiska politiken. Det har varit ett år då vi i stället för den utlovade prisstabiliteten fått uppleva hur inflationen åter skjutit i höjden. Det har varit ett år då det budgetunderskott som socialdemokraterna lovade att sänka i stället har ökat i en takt som skulle fått ögonen på direktörerna i Ebberöds bank att svartna av fartblindhet. Det har varit ett år då de pensionärer som utlovades oantastad värdesäkring av sina pensioner såldes ut i en snabbförhandling mellan en organisation som de aldrig givit något mandat och en socialminister, som många gett sina röster just för att han lovade att inte göra precis detta. Det har varit ett år då de barnfamiljer som socialdemokraterna i allvarsmättade tal och glada broschyrer lovade att slå vakt om, är på väg att bli de nya fattiga i Sverige. Det har varit ett år då de hyror som inte skulle få fortsätta att stiga har blivit lika mycket dyrare som allting annat. Det har varit ett år då den arbetslöshet som skulle sänkas, i stället har blivit den högsta sedan 1930-talet. Jag vill, herr talman, inte göra den sortens orättvisa betraktelse som socialdemokraterna i opposition bestod oss med, när det var vi som hade regeringsansvaret. Jag påstår inte att det hade varit möjligt att kraftigt sänka budgetunderskottet, men att det är en katastrof att det tillåtits att stiga kraftigt. Jag påstår inte att det hade varit möjligt att låta stora grupper som barnfamiljer och pensionärer undgå att känna av att också vi i Sverige lever i en svår ekonomisk tid. Jag påstår inte att det hade varit möjligt att garantera löntagarna ens oförändrade reallöner eller att det skulle ha varit möjligt att snabbt komma åt arbetslösheten. Jag har bara velat ge detta axplock av jämförelser mellan de löften som givits och den politik som förts. Partier har i själva verket skyldighet att ändra sin politik, när förändringar i verkligheten kräver det. Politiker bör ha mod att säga att de hade fel, om de upptäcker att de hade fel. Men väljarna har rätt att kräva att partierna inte bygger upp hela sin valrörelse på löften som de vet att de aldrig någonsin kommer att kunna infria. Gör man det blir valhandlingen sken och illusion. Men det var detta socialdemokraterna gjorde i 1982 års valrörelse. Makten blev det viktiga. Den politiska moralen sattes på undantag. Detta är, herr talman, ett hårt omdöme. Men socialdemokraterna brukar själva inte dra sig för sådana omdömen. I den riksdagsdebatt som jag just refererat till, påminde Olof Palme om vad han sade i valrörelsen 1976 om den dåvarande borgerliga oppositionens förmenta överbudspolitik.

Få var ju för sju år sedan medvetna om hela vidden av de ekonomiska problem som skulle komma att ligga framför oss, och det gäller i hög grad också socialdemokraterna själva. Men de överbud som den borgerliga oppositionen kan ha gjort sig skyldig till i valrörelsen 1976 måste te sig bleka som lärft inför det färgsprakande fyrverkeri av miljardlöften som samme Olof Palme som oppositionsledare spred omkring sig på det ena massmötet efter det andra i den valrörelse som till sist, dess värre, förde honom tillbaka till kanslihuset. Det är dessa löften som den regering han nu leder sitter fast i. Det är bra för landet att de nu bryts ett efter ett, även om det måste vara förödande för politikens anseende. Resultatet blir ändå inte den ekonomiska politik som Sverige behöver. Den ekonomiska politik som nu förs sägs vara mycket planmässig. Statsministern delar stolt in den i olika steg, som ett efter ett skall lösa våra finansiella och andra ekonomiska problem. I själva verket är den ryckig och osammanhängande. Den bygger mera på förhoppningar om vad andra länders regeringar — inkl. de nämnda, mycket konservativa — skall företa sig, än på den svenska regeringens mod att själv företa sig någonting här hemma. Det stora numret var den 16-procentiga devalveringen. Den sades först vara nödvändig därför att mittenregeringen hade misskött valutapolitiken. Obekymrad av några som helst krav på logik har man sedan gjort den till en avgörande och offensiv socialdemokratisk insats för att stärka den svenska industrins konkurrenskraft, få fart på investeringarna och trygga sysselsättningen. I Harpsunds mysiga gemak gottar man sig nu åt industrifolkets förtjusning över att det är lättare att sälja utomlands när den svenska kronan blivit billigare. Den svenska regeringen kan också glädja sig åt att andra regeringar inte valt denna osolidariska genväg för att stärka sin konkurrenskraft på andra länders bekostnad. Men, herr talman, den har ingen anledning att tro att glädjen kommer att bli särskilt beständig. En valutajustering på 16 96 ger naturligtvis — konstigt vore det annars — en uppgångi exporten, åtminstone för vissa branscher och på kort sikt. Men den ger ingen varaktig investeringsuppgång. Den räcker ännu mindre som garanti för tryggad sysselsättning. Tolika dokument och anföranden säger man sig inse detta. I sitt första steg, som inte krävde mera politisk muskelkraft än som går åt för att be riksbanken skriva ned den svenska kronan, i det närmaste fördubblade man inflationen. I den reviderade finansplanen har man aviserat ett andra steg i sin långsamma promenad. Där sägs det att man skall pressa ned inflationen till 4 Yo redan nästa år och ännu 1 96 året därpå. Ambitionen är lovvärd. Men vad är den i övrigt värd, om den inte stöds av några som helst konkreta åtgärder som kan leda till att det uppsatta målet faktiskt nås. Det hjälper inte att ryta åt inflationen att den skall sluta sin galopp. Man måste ta tag i tygeln också — det borde förre kavallerilöjtnanten Olof Palme ha klart för sig. I den tjocka blå bok som kallas regeringens kompletteringsproposition har, kanske av misstag av det ibland förträffliga finansdepartementet, insmugit sig en bilaga där just detta erkänns på ett mycket brutalt, men sanningsenligt och för finansministern rimligen ganska besvärande sätt. Så här står det i denna bilaga: ”TI och med att någon analys av kreditmarknaden och penningpolitiken de närmaste åren inte kunnat genomföras, har hänsyn inte heller kunnat tas till problemen att finansiera underskotten i statsbudgeten utan att likviditeten i ekonomin ökar snabbt. Denna brist i kalkylerna är särskilt besvärande i den utsträckning likviditeten i ekonomin påverkar inflationen och i den mån budgetunderskottet skapar förväntningar om en fortsatt hög inflation.” Vad författaren med denna knastriga nationalekonomiprosa velat säga är att finansministerns förhoppningar om att få ned inflationen står och faller med om han också kan få ned budgetunderskottet. Men det kommer han inte att få, såvida han inte helt lägger om den budgetpolitik han under hela förmiddagen talat sig varm för, biter i det sura äpplet och fullt ut accepterar den besparingspolitik som socialdemokraterna vann valet på att helt döma ut. För ett år sedan var budgetunderskottet högt, men det var på väg nedåt. Det hade kostat blod, svett och tårar och många förlorade röster för mittenpartierna att åstadkomma det resultatet. Motståndet var hårt både från socialdemokraterna och från moderaterna. Socialdemokraterna ägnade all sin kraft — och den är ganska betydande i en valrörelse — åt att säga svenska folket att besparingar behövs inte, och man gjorde inga som helst reservationer till detta påstående. Motståndet var givetvis också hårt från de moderater som lovade kompensation för besparingarna genom jättelika skattesänkningar — framför allt för dem som skulle komma att drabbas minst av besparingarna. I dag framgår det av nationalbudget och långtidsutredning att underskottet redan om två år förmodligen kommer att ha fördubblats i förhållande till den budget som vi lämnade efter oss. Det underskottet skall betalas. Skall detta huvudsakligen ske inom det svenska banksystemet, blir det inte särskilt mycket pengar över för de investeringar som skulle ge oss sysselsättning. Måste underskottet i ökad omfattning finansieras genom utlandsupplåning, når vi inte det avgörande målet för den ekonomiska politiken att förbättra bytesbalansen. I så fall har hela den ekonomiska politiken blivit ett kapitalt misslyckande. Jag säger inte, herr talman, att jag hoppas att det skall bli så, men jag säger att jag fruktar att det kan bli så. Det är kring den här politiken regeringen vill inbjuda, och under lång tid har hållit på att inbjuda, till samförstånd. Man sträcker ut händerna. Men jag frågar med Thorbjörn Fälldins ord: Vad är det egentligen man är ute efter? Vad är det man vill ge i så fall i dessa förhandlingar? Och vad är det man vill ha? Har regeringen inte när det gäller den ekonomiska poltiken redan fått mera hjälp än någon regering rimligen kan begära att få av en opposition? Man säger att det behövs en stram finanspolitik. Ja, men för i Herrans namn en stram finanspolitik då, herr finansminister! Stå inte här i talarstolen, eller sitt inte där i bänken och gråt! Det är inte vi som hindrar er. Det enda som hindrar er måste vara era egna vallöften. Folkpartiet har i sina motioner visat hur budgeten hade kunnat vara 10 miljarder kronor starkare än regeringens. Jag skall, eftersom finansministern uppehöll sig så mycket vid folkpartiets skuggbudget, beskriva i siffror hur det resultatet har räknats fram. Vi har redovisat bruttobesparingar på 13 650 milj.kr. Vi har föreslagit utgiftsökningar för ökat u-landsbistånd, för barnbidrag och studiemedel samt för enskilda vägar på 1045 milj.kr. Vi har föreslagit arbetsmarknadspolitiska utgifter på 1750 milj.kr. Vi har föreslagit särskilda insatser inom arbetsmarknadspolitikens område för ungdomen på 750 milj.kr. Och vi har satsat 200 milj.kr. på småföretagen. Om man från de besparingar som vi föreslår räknar bort de utgifter som vi föreslår utöver vad regeringen lagt fram, kvarstår en nettobesparing på 9 505 milj.kr., för att vara alldeles exakt. Nu hävdar finansministern att detta är fel räknat. Men vad han då har glömt bort är att vi faktiskt har tvingats acceptera att momsen har höjts och att vi avstått från att kräva att den skall sänkas igen. Vi har tvingats acceptera att hyreshusavgiften har införts, men vi har inte föreslagit att det beslutet skall rivas upp. Är det sant att det är finansdepartementets tjänstemän som har räknat fram folkpartiets skuggbudget åt finansministern, är det dess värre inte bara finanspolitiken som har blivit sämre utan också finansdepartementet, och det tycker jag är ganska synd. Det förhåller sig faktiskt så, och det borde vara en källa till glädje för varje finansminister, att tillsammans med folkpartiet, moderaterna och centern har regeringen en massiv majoritet för just det som brukar vara regeringars huvudproblem i kärva ekonomiska tider i alla länder: att få parlamentets stöd för de tuffa tag somi den situationen är nödvändiga. Men ni tar ju inte vara på det stödet. Ni bryr er inte om den utsträckta handen, utan ni kompromissar i stället — offentligt eller i smyg — med kommunisterna för att ännu mer öka de utgifter som ni själva tycker är för höga, för att höja momsen och för att höja arbetsgivaravgiften, som ni bara för några dagar sedan sade egentligen inte borde höjas. Man kan undra vad detta är för planmässighet, för ni talar ju väldigt mycket om att ni för en ekonomisk politik som bygger på en beundrandsvärd planmässighet till skillnad från det ”sjabbel” som vi skulle stå för. Vad är det för planmässighet som innebär att man ena dagen övertygande — i statsministerns anförande vid någon fackförbundskongress — argumenterar att höjda arbetsgivaravgifter vore ett sätt att sätta krokben för den egna socialdemokratiska ekonomiska politiken, medan man nästa dag höjer just dessa arbetsgivaravgifter, alldeles i onödan dessutom? Vad är det för logik i att skriva i propositioner att de sociala transfereringarna måste minska och sedan med hjälp från vpk höja de stora matsubventionerna? Vad är det för ekonomisk teori ni stödjer er på när ni, med ett underskott i budgeten som närmar sig 100 miljarder, tror att ni gagnar ekonomisk balans och därmed sysselsättning genom att höja skatterna med tiotals miljarder därutöver för att kunna öka utgifterna ännu mer? Det är inte för att minska budgetunderskottet! Det vore intressant om finansministern, som ju kan det här med ekonomin, kunde svara på mina frågor om planmässighet, om logiken och om vad det är för teorier som er ekonomiska politik stödjer sig på. Finansministerns besked till mittenpartierna är nu, att om vi i mittenpartierna inte går med på att höja skatterna ännu mer utöver alla de skatter som redan höjts, skall det inte bli någonting av med den sänkning av marginalskatterna som vi varit överens om — i varje fall skulle det bli en mindre sänkning. Det är, herr talman, inte ens att bjuda med armbågen, det är att bjuda med knytnäven. Vi har anvisat den finansiering som krävs för den sänkning av den statliga inkomstskatten som vi kommit överens om inom ramen för skatteuppgörelsen.

Vi kommer inte att hjälpa regeringen att föra en politik som vi vet — med stöd från finansministerns egna bisittare och andra experter — bär käpprätt åt skogen. Det senaste kravet från LO-håll är att hela reformen skall skjutas på framtiden. Jag vill därför fråga statsministern, som visserligen inte är i kammaren men är antecknad för inlägg senare: Är statsministern beredd att i denna debatt ta ett klart och entydigt avstånd från alla sådana planer? Efter alla de turer vi upplevt i debatten den senaste tiden är det faktiskt nödvändigt att regeringen säger ifrån att skattereformen skall genomföras. Om inte, så har ni svikit också det lilla som återstår av det förtroende som skatteuppgörelsen ändå byggde på. Då kan ni för gott sluta att tala om samförstånd och utsträckta händer. Vänta er inte i regeringen någonting av de förhandlingar om kollektiva löntagarfonder som ni inbjudit till i höst. Genomförs fonderna är det ett vallöfte både från oss och från de andra icke-socialistiska partierna, att de skall rivas upp när det på nytt skapas en icke-socialistisk majoritet i riksdagen. Som inte minst debatten i måndags här i kammaren visade, kan löntagarfonder bara motiveras från rent socialistiska utgångspunkter. De behövs inte för att klara företagens försörjning med riksvilligt kapital. Den uppgiften kräver att marknadsekonomin fås att fungera bättre, inte att den sätts ur spel. De behövs inte som stöd för den solidariska lönepolitiken heller. Både LO och löntagarfondsutredningens egna experter har visat att löneglidningen i enskilda företag saknar samband med företagens lönsamhet. Skulle den solidariska lönepolitiken för att fungera kräva att vi överger den fria lönebildningen och ändrar hela vårt ekonomiska system, har den solidariska lönepolitiken inte längre något som helst berättigande. Löntagarfonder löser inte heller några demokratiproblem. Det är en socialdemokratisk tankekonstruktion att den politiska demokratin i Sverige skulle bli bättre av att det decentraliserade beslutsfattandet på ekonomins område ersätts av majoritetsbeslut i kollektivt sammansatta organ, av det ena eller andra slaget. Det är en annan lika feltänkt tanke att fackets ställning, som representant för löntagarna, skulle stärkas om de också skulle bli en huvudaktör på kapitalmarknaden och få ett omfattande ägaransvar. Herr talman! Min fråga till finansministern i måndags om löntagarfonder och skattefondsparande var en av 21 frågor om frihet som ställts under våren av ledamöter i folkpartiets riksdagsgrupp. Vi gjorde det bl.a. mot bakgrund av vad som, genom t.ex. Ingvar Carlssons tal i Göteborg, såg ut som en nyväckt insikt hos socialdemokratin, att det starka och perfekta samhället kan bli ett hot mot den enskilda människans frihet, hennes vilja att ta egna initiativ och hennes förmåga att ta eget ansvar. Det var i och för sig ingenting märkvärdigt i det Ingvar Carlsson sade. Jag och andra liberaler har hållit många tal om frihet. Det nya var att det var en socialdemokrat som lät som om han hade samma budskap. Det var därför vi ställde våra frågor och gärna hade sett en debatt även utanför riksdagen. Vi ville se om orden sammanföll med gärningarna, om det var samma slags frihet vi talade om. Det var inte det. Och vi blev inte särskilt överraskade. Ingvar Carlsson talade mycket om frihet från någonting — frihet från materiell knapphet, frihet från arbetslöshet och otrygghet, frihet från samhällets varbölder och frihet från maktlöshet. Det gör vi också. Det är därför vi talar om frihet och rättvisa — en frihet för alla, inte bara för dem som har egen styrka att hävda sin rätt; inte en frihet för vissa på andra bekostnad. Men vi talar också om frihet till någonting; om en frihet som vi har råd att ge alla, utan att någon kommer i kläm. Frågorna till regeringen var jordnära. De handlade om det som kunde göras nu för att öka människornas svängrum eller hindra att friheten minskades ytterligare till gagn för ingen. Svaren blev i många fall klara och entydiga. Kollektiva löntagarfonder, som i sin förlängning innebär att den fackliga, politiska och ekonomiska makten växer samman, skall införas med början redan i år. Skattefondssparandet — som bygger på den enskildes vilja att göra en frivillig sparinsats till gagn för sin egen trygghet och sin egen frihet — och ett fritt näringsliv skall däremot hållas efter eller i värsta fall avskaffas. På Christer Eirefelts fråga, om regeringen tänker begränsa rätten att fritt utöva näring, blev finansministerns svar entydigt: Javisst skall vi göra det. På Ingemar Eliassons fråga, om de fria affärstiderna skall begränsas, ville samme minister inte svara innan pågående utredning är slutförd. Men vems trygghet är det som går förlorad därför att människor får handla på tider som passar dem? Kanske kan statsministern ge ett svar på den frågan, eller kanske frihetsminister Carlsson själv kan rycka in och ge oss ett svar. På Lars Ernestams fråga, om inte folkrörelsernas och de idéella organisationernas arbete i skattehänseende borde värderas lika högt som fackliga organisationers, blev svaret nej. Kerstin Ekman frågade om vi inte borde ta vara på den nya teknikens möjligheter att öka friheten i etern. Svaret blev en obegriplig utläggning om att ökad frihet i själva verket skulle öka risken för monopol. Det är sannerligen första gången jag hört en socialdemokrat tala om risken för monopol på etermediaområdet. Ulla Orring frågade om regeringen tänkte begränsa läkares rätt att ha privatmottagning av patienter. Detta fann hälsovårdsministern, som just lämnade kammaren, inte lämpligt att diskutera. Hade hon gjort det, hade svaret med säkerhet blivit att den rätten naturligtvis skall begränsas. Eric Hägelmark frågade om enskilda hyresgäster kunde få hjälpa till att hålla hyran nere — hyrorna är ju ganska höga nu — genom att sköta en del av underhållsarbetet själva. På det svarade bostadsministern att det i så fall var stor risk att hyresgästerna blev pålurade oförmånliga underhållsavtal. Hugo Bergdahl frågade om hyresgäster inte kunde få förköpsrätt också till hyreshus som ägs av kommunala bostadsföretag. På detta svarade samme bostadsminister att ett sådant arrangemang skulle kunna bli ett hot mot de kommunala bostadsföretagens frihet. Fria bolag är tydligen viktigare än fria människor för det nya frihetspartiet socialdemokraterna. Jörgen Ullenhag frågade om inte justitieministern ansåg det stötande för hans rättskänsla — i hans egenskap av den högste företrädaren för rättstryggheten här i landet — att människor som röstar på ett visst parti blir kollektivanslutna som medlemmar till ett helt annat. På detta svarade den via regeringen partianslutne Ove Rainer att han inte alls tyckte att det var stötande. Så långt i frihet kan vi ju ändå inte gå, tycktes han mena, att vi också skall låta människorna själva bestämma i vilket parti de skall gå in. På en övergripande fråga om regeringen hade något program för hur onödig byråkrati skall avskaffas fick vi över huvud taget inget svar. Så fick vice statsministerns budord om frihet i Folkets Hus i Göteborg sina ”Vad är det?” i riksdagshuset i Stockholm. Herr talman! Jag sade i riksdagens första allmänpolitiska debatt efter valet att folkpartiet skulle föra en självständig och konstruktiv oppositionspolitik. Vi har gjort det utifrån våra socialliberala grundvärderingar. Vi har visat att det går att hävda de eftersatta grupperna i en tid av ekonomisk åtstramning — men inte genom att lättsinnigt lova mer till alla i en tid när den överbudspolitik som det skulle leda till skulle hota välståndet för alla. Det går inte att möta dagens fördelningspolitiska krav med utgångspunkt i en verklighet som inte längre existerar. Det finns inkomstklyftor även i dag, men de är inte av samma slag som tidigare. Det vore att underkänna den socialoch skattepolitik som förts. I stället är det andra fördelningsproblem som träder i förgrunden.

I en tid med knappa resurser är det de i denna mening eftersatta grupperna som måste ges förtur i fördelningspolitiken. Vi har fullföljt den liberala traditionen för ett konsekvent arbete för att vidga de enskilda människornas frihet. I våra 21 frågor om frihet, som jag just har talat om, har vi fört fram lika många exempel — och vi skulle kunna föra fram många fler — på hur friheten för alla kan vidgas, utan att tryggheten för någon glöms bort. Vi har fullföljt folkparitets arbete för internationell solidaritet, fred och frihet åt alla folk. Vi har varit kritiska mot mycket i regeringens sätt att bedriva sin utrikespolitik, men kunnat ge den vårt stöd i värnet av vår neutralitetspolitik och för svenska insatser på nedrustningens område. Det är viktigt att denna enighet omfattar alla de demokratiska partierna i riksdagen. Den våldsamt upptrappade trätan mellan regeringen och moderata samlingspartiet gagnar inte det syftet. Min kritik av att en ledamot av ubåtskommissionen har ingående kontakter med den ena stormakten, när vi är i konflikt med den andra, kvarstår. Men det är viktigt att denna formdebatt, som gäller en enskild riksdagsmans uppträdande och omdöme, inte tillåts störa bilden av den nationella enigheten kring vår neutralitetspolitik. I försvaret för en fortsatt generös biståndspolitik har vi tyvärr blivit nästan ensamma. Det hör till de stora skamfläckarna från detta riksmöte att enprocentsmålet i praktiken har övergetts. Regeringen har, stödd av andra partier, ansett att rättvisan kräver att vi sparar också på biståndet till de fattiga folken. Här är vår syn på en rättvis fördelningspolitik en annan. Ingen inkomstklyfta är större och mer angelägen att minska än den mellan oss som bor i ett av världens rikaste länder och de miljoner som svälter i u-länderna. Vi har, slutligen, fullföljt den politik vi lade grunden till i regeringsställning och som visade hur Sverige kan komma i balans genom en konsekvent resursskapande politik. Vi har sagt att detta kräver att vi minskar importen och ökar exporten; annars klarar vi inte det viktigaste målet för den ekonomiska politiken — att skapa balans i våra affärer med omvärlden. Vi har sagt att det är nödvändigt med en omfördelning från offentlig till privat konsumtion; annars riskerar den offentliga sektorn att permanent bli för stor i förhållande till våra faktiska resurser. Vi har sagt att hushållen måste få en ökad del av sina inkomster från egna arbetsinkomster; annars upplever människorna inte att de kan påverka sin ekonomiska situation genom eget arbete. Då skadas den viktigaste resursskapande kraften av alla: viljan hos människorna att göra en insats för sig själva och för andra.